Fru talman! För en teaterdirektör i landsorten är ingenting omöjligt. Ja, så uttryckte sig en gång August Blanche. Nåja, skriver man hos Jönköpings länsteater i en informationsbroschyr, riktigt så paradisiskt är det väl inte. Men vi försöker utnyttja de kunskaper och resurser vi har för att göra det mesta möjligt. Vi börjar bli hela länets egen teater. Många känner oss redan: de teaterintresserade, som utgör stampubliken vid de offentliga föreställningarna, grundskoleelever och förskolebarn som vi mött på skolor och daghem, föreningsmedlemmar och vårdtagare som vi spelat för vid interna teaterföreställningar. Men ändå, det stora flertalet av länets drygt 300 000 invånare står utanför kontakten med en levande professionell teater. Orsaken till detta är alltför knappa ekonomiska resurser. Därför skrev jag i januari, tillsammans med de socialdemokratiska ledamöterna i länet, en motion som har nr 788. Där begärde vi att Jönköpings länsteater skulle tillföras ytterligare grundbelopp. Vi gjorde detta därför att teatern vid starten 1978 fick 12 grundbelopp. Efter fem år tilldelades man ytterligare 2 grundbelopp och har nu sammanlagt 14 grundbelopp. I den takten kan det definitivt inte fortsätta. Vi menar att det också är oförsvarligt att en regional teater, med det ansvar den har, skall ha så otillräckligt statligt stöd. Nu vet vi att om det skall fortsätta i den takt som jag nämnde, kommer vi heller inte att uppnå ett av delmålen i 1974 års kulturpolitiska beslut. Där sägs det att kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhetsoch beslutsfunktioner inom området. Detta är ett mål som ännu efter tio år inte har uppnåtts. Men efter att i Övrigt ha läst detta betänkande och budgetpropositionen hyser jag ändock en förhoppning om en bättre tingens ordning. Jag kan i budgetpropositionen läsa bl.a. följande: Strävan måste dock vara att inom kulturområdet, likaväl som inom utbildningen eller det sociala området, skapa sådana basresurser att männis kor, oberoende av bostadsort, uppväxtmiljö och erfarenhetsbakgrund, får goda möjligheter att ta del i kulturlivet. Utskottet citerar liknande skrivningar på flera ställen i betänkandet. Emellertid avstyrker utskottet vår motion, bl.a. i den del där vi begär en omfördelning av medel. Där böjer jag mig naturligtvis för utskottets kompetens.

Fru talman! I motion 791 från vänsterpartiet kommunisterna tar vi upp frågan om ett ökat anslag till arbetslivsmuseer. Vi gör det av bestämda skäl. Min egen bygds historia är nog så dramatisk. Under det tidiga 1600-talet exploaterades Nasafjälls silvergruva. Under exploateringen behandlades samerna och deras djur oerhört brutalt och utnyttjades i silvertransporterna. Men den exploateringen är inte den enda i min hembygd. Exploateringen fortsattes av skogsbolagen, som kopplade samman den ekonomiska makten —- makten över handeln och makten över krediterna — och den politiska makten där i bygden. Det finns alltså ett mycket brännbart stoff i min egen bygd, men det finns också i många andra bygder. Det är därför skäl att prioritera den här kulturella satsningen, och jag är glad över att en satsning nu görs — men den borde vara större. Det finns således goda skäl att bifalla vpk:s motion om ökning av detta anslag med 1 milj.kr. Det finns det också därför att sådana här museer kan visa arbetarnas kultur, arbetarnas sätt att kollektivt organisera sig och sitt arbete, att skapa sina verktyg och samarbetsformer, att organisera sitt boende och de tillfälliga arbetsplatserna. Det är djupt intressant inte bara för dem som har levat i denna kultur utan också för andra människor, som på ett helt annat sätt än de hittills kunnat göra borde få ta del av detta material. Fru talman! Jag vill yrka bifall till vpk:s reservationer 40 och 42.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera ett par frågor som behandlats under rubriken Arkiv på s. 48 i betänkandet. Det gäller den s.k. registreringsbasen samt Svensk arkivinformation i Ramsele i Sollefteå kommun, två verksamheter som bedrivs i form av AMS-arbeten. Dessa frågor berörs i flera motioner från olika partier. I min motion 445 uttrycker jag främst oro för sysselsättningen och vill att av dessa på dataarbete baserade verksamheter skall skapas fasta arbetsplatser. Arbetslösheten i den här regionen rör sig om 15 96. Under några år har ett 40-tal personer — främst kvinnor — i en hårt drabbad bygd haft arbete i dessa verksamheter. Man håller till i det nedlagda tingshuset och i en tom industrilokal — det är ganska symboliskt. Regeringen har i 1984/85 års budget tagit upp ett anslag på endast 700 000 kr. — ett belopp som är helt otillräckligt. Riksarkivet har nu redovisat den utredning i frågan som man haft regeringens uppdrag att göra och därvid föreslagit verksamhetens permanentning under riksarkivets huvudmannaskap med ett totalt antal tjänster av 47. Det står inte i betänkandet, men jag har inhämtat det under hand. Detta innebär glädjande nog att man kan räkna med istort sett oförändrad personalstyrka, men det hela beräknas dra en kostnad på mer än 7 milj.kr. per år. Det är skillnad, fru talman, på 7 milj.kr. och 700 000 kr., som har budgeterats. Det synes kanske möjligt att via AMS få drygt 20-talet lönebidragstjänster, men hur skall det återstående 25-talet tjänster finansieras? Jag har inget yrkande på denna punkt, men jag skulle sätta värde på om någon från utskottet hade någon uppfattning om hur man har tänkt sig finansieringen av denna verksamhet, så att de som är berörda kan känna en viss trygghet. Så gäller det reservation 16 av vpk, som avser den regionala försöksverksamheten med barnoch ungdomsteater i Jämtlands län. Enligt vår mening är det viktigt att den påbörjade försöksverksamheten med barnoch ungdomsteater i Jämtlands län kan fortsätta utan avbrott. Det är också huvudmannens i Jämtland önskan att få känna trygghet i verksamheten. Det står även i samklang med vad regeringen i andra sammanhang anfört, nämligen att riktlinjerna för kulturpolitiken enligt 1974 års beslut skall ligga fast och att man t.ex. skall stimulera kulturen i skolan, i föreningslivet och på arbetsplatserna samt bygga ut kulturverksamheten i underförsörjda regioner. En sådan underförsörjd region är Jämtlands län. Där finns ingen fast teater, och då borde det rimligen vara rättvist om länet fick fortsätta och erhålla anslag till den påbörjade verksamheten, som har som mål att åtminstone försöka bygga upp en regional teaterinstitution utan fast ensemble. Det är väl en rimlig ambition, som borde uppmuntras. Jag yrkar bifall till reservation nr 16.

Fru talman! I detta betänkande från jordbruksutskottet behandlas försurningsfrågorna och de förslag som regeringen lagt fram i det avseendet i budgetpropositionen. Precis som det står i betänkandet är försurningen ett av våra största miljöproblem f.n. Försurningen är resultatet av den fossila 85 förbränning som förekommit under en trettioårsperiod. Vi har mer och mer förstått sammanhangen, och uppvaknandet har säkert varit ganska brutalt för många. Redan i slutet på 1960-talet började vi kunna skönja vad som skulle komma. Det var då man började förstå att vi inte kunde släppa ut hur mycket som helst av försurande ämnen i luften utan att det skulle hända någonting. Det började med att vi konstaterade att fisken dog i våra sjöar och att ph-värdena sjönk. Man ansåg ändå inte att det var någon direkt fara för vår miljö, men nu vet vi bättre. År 1981 gjorde man en sammanställning som visade att ungefär 18 000 sjöar i vårt land har ett pH-värde som är lägre än 5,5. Det normala pH-värdet isjöar är 7. Då kan vi ju förstå vilka problem som har skapats. Man kan nu se vad som har hänt ute i naturen. Man kan då skönja detta problem så långt upp som i Lappland. Vi vet att försurningen är störst i södra Sverige och i västra Sverige, och den här processen har gått ända upp i lappmarkerna. Man gjorde undersökningar på Tönnesjöheden i Halland för 50 år sedan. Det var en professor Tham som gjorde mätningar där, och hans son har nu gjort motsvarande mätningar 50 år senare. För att olika mätmetoder inte skulle spela några spratt har man använt samma mätmetoder som för 50 år sedan. Dessa undersökningar visar att försurningen har gått så långt som 60 cm ned i backen — det är alltså fråga om en pågående försurning. De kunskaper som vi fick på 1970-talet ledde ändå till att vi vidtog vissa åtgärder. I mitten på 1970-talet påbörjades försök med kalkning av sjöar. År 1976 tog vi ett beslut om att halvera svavelutsläppen fram till 1985. Den försöksverksamhet med kalkning av sjöar som påbörjades i slutet av 1970-talet ledde till att Anders Dahlgren 1982 lade fram en proposition som innebar en högst betydlig ökning av insatserna på detta område. I den propositionen föreslogs, och det blev också riksdagens beslut, att man under en treårsperiod skulle satsa 190 milj.kr. på att kalka sjöar. Det innebär för innevarande budgetår 65 milj.kr. och för nästa budgetår 85 milj.kr. Den socialdemokratiska regeringen följer upp detta förslag från Fälldinregeringen, och det tycker jag är bra. Förra veckan, tror jag att det var, lade regeringen fram en ny proposition. I den propositionen föreslås att man skall betala moms på den kalk som man använder för att kalka sjöar. Den har tidigare varit undantagen från moms. Det innebär att 17 milj.kr. av dessa påplussade 20 milj.kr. tas tillbaka. Det här är någonting som vi absolut inte kan gå med på. Det här behandlas inte i dag, men jag nämner det i förbigående för att litet grand visa hur regeringen arbetar — vi återkommer till det. Det som har fått människorna att verkligen vakna är de skador som försurningen har åstadkommit på skogen. Först uppmärksammades dessa skador i Västtyskland för ett par år sedan, men ingen ville egentligen prata så mycket om det då, utan man sade att det är sådant som händer. Nu har det här fenomenet nått också vårt land, och då blir vi helt plötsligt mera påtagligt påminda om vad det är som håller på att hända. I vissa områden i Tyskland har det t.o.m. gått så långt att man börjat fundera på hur man skall kunna få fram ny skog. Det är alltså inte bara den gamla skogen som drabbas utan det är även problem med att få upp ny skog. I Tjeckoslovakien lär det finnas 170 000 hektar död skog. Det här är alltså en process som är på gång ute i Europa, och där har man alltså en längre gående försurning än vad vi har. Det här sker delvis på marker som är ganska kalkrika. Våra marker är ju sura av sig själva och har inte samma motståndskraft. Om vi inte vidtar drastiska åtgärder kan vi redan nu räkna ut vad som kommer att hända här hemma i Sverige. Skogsvårdsstyrelsen har ju gjort en stickprovsinventering som visar att även skadorna i Sverige är ganska omfattande. De är koncentrerade till södra och mellersta Sverige men är på marsch norrut. Vi är i behov av en mera ingående inventering. Detta tas upp i ett antal motioner. Centerpartiet har ingen motion där vi direkt kräver att man skall vidta dessa åtgärder. Men vi ansåg att en kommission skulle tillsättas som skulle ta upp också detta problem. Men detta krav avvisas av riksdagsmajoriteten. Vi stödjer då de andra motioner där man tagit upp detta krav. Utskottets skrivning innebär här en majoritet för oppositionen. Socialdemokraterna reserverar sig mot en närmare inventering. Men eftersom det kravet är mycket angeläget kan jag inte begripa varför socialdemokraterna så benhårt håller fast vid att till punkt och pricka göra det som står i propositionen och inget mer. Vad vi upplevt är att vattnet försuras och att fisken dör. Dricksvattnet blir ibland oanvändbart. Vi har sett att skogen mår illa och dör. Det gäller framför allt barrträden men också lövträden. Och det gäller förmodligen en rad andra växter också. Vad händer då härnäst? Hur påverkas vi människor av försurningen? Ja, vi kan inte påverkas positivt, utan eftersom vi är beroende av att ett ekosystem fungerar, kommer vi naturligtvis att drabbas negativt i det långa loppet. I Västtyskland har man kunnat se att det inom vissa områden finns ett ökt antal astmafall, som man härleder till detta fenomen. Fru talman! Centerpartiet har i olika sammanhang — så även nu — krävt snabba åtgärder för att komma till rätta med försurningen. I första hand måste vi minska svavelutsläppen. Det innebär att vi måste säga nej till den kolsatsning som regeringen föreslår. Inte heller den frågan behandlas i dag, men vi kommer till den så småningom. Vi måste också på ett bättre sätt hushålla med energin. Det faktum att vi har kunnat infria det mål att minska svavelutsläppen som vi fattade beslut om år 1976 beror i stor utsträckning på att vi under de borgerliga åren fick en energipolitik som har lett till att oljeanvändningen gått ned, att vi fått en annan inriktning på energipolitiken och att vi också fått en hushållning med energi, vilket kanske är det allra viktigaste. Vi måste också satsa på skogsbränslen, som inte medför försurning. Från moderaterna har man reserverat sig till förmån för en satsning på kärnkraft, på Secure. Jag måste säga att jag inte kan förstå den inriktningen av politiken. Det kan inte vara vettigt att lösa ett visst problem genom att skaffa sig ett annat som är ännu större och mer svårbemästrat. Utöver att vi skall minska svavelutsläppen måste vi minska kväveutsläppen också. Då gäller det framför allt ett förslag om skärpta regler för bilavgaser som vi väntar på. Regeringen har nu haft ganska lång tid på sig men ännu inte kunnat presentera ett sådant förslag. Vi måste också bättre studera hur kvävegödsel, som vi använder både i skogen och inom jordbruket, fungerar. Men eftersom det inte bara är vi själva som sölar ner i naturen krävs det också internationella åtgärder. Under regeringarna Fälldins tid gjordes det mycket stora framsteg på detta område, och det krävs att detta arbete fortsätter. Den socialdemokratiska regeringen har nu varit vid makten ett och ett halvt år, och den har gjort märkligt litet för att komma till rätta med detta viktiga problem. Herr talman! Jag vill med detta i första hand yrka bifall till utskottets hemställan, i vad avser inventering av skador på skog, men jag vill också yrka bifall till centerpartiets reservationer 3, 8 och 9, vilka Kerstin Andersson kommer att gå in på litet närmare senare i debatten.

Herr talman!

tyska sjukan är inte alls någon ny företeelse utan fanns långt före 1960. Den beskrevs i detalj år 1878 av en professor Richard Hess i Giessen, som också kraftfullt varnade för vad som skulle kunna ske om man inte såg upp i tid. Förmodligen avspisades han som vanligt med en medlidsam axelryckning och tillmälet domedagsprofet. Men Hess har fått rätt, och nu är det inte tid längre för något slags skadeglädje från naturvårdarnas håll. Nu måste vi alla hjälpas åt att få bukt med de skador som vi själva vållat naturen genom vår blinda övertro på tekniken. Som vanligt inställer sig frågan vem som skall betala kalaset. Svaret blir självfallet att det är den som har vållat skadorna som skall träda in. Men jag tror inte att vi kan komma så lindrigt undan. Det är en mångfald faktorer som här gör sig gällande. Det går inte att, när ersättningsanspråken kommer, utan vidare stämpla ja eller nej på räkningarna. I vilken mån är det den industriella försurningen som är skyldig? I vilken mån är det det naturliga nedfallet — som i förbigående sagt kan uppgå till avsevärda kvantiteter och inte får negligeras — som är upphov till det onda? Den gränsen kan vara ganska svår att dra. Inte blir det lättare att lösa problemet med försurningen genom attt.ex. glesbygdernas vattentäkter, den ena efter den andra, blir så försurade att de inte längre kan användas. Vi måste på ett eller annat sätt klara av ersättningsfrågan. Vi måste reda ut förutsättningarna för ersättning ar till följd av försurningsskador på skogen, och eftersom en sådan undersökning rimligtvis bör vara klar innan skadorna i vårt land nått kontinental nivå yrkar jag härmed bifall till den moderata reservationen nr 2. Vårt mål måste vara att behålla markens produktionsförmåga, att människornas hälsa inte skall ta skada genom dålig kvalitet på grundvattnet och andra hithörande faktorer. Korrosionsskadorna uppgår redan nu till miljarder. Men det torde bli billigast att reparera och förebygga nu i stället för att vänta till om några år, då skadorna kanske kommit att uppgå till ännu fler miljarder. Det är vi politiker som måste ta ställning i de här frågorna förr eller senare. Man får när man läser jordbruksutskottets betänkande lätt intrycket att hela försurningsfrågan egentligen bara handlar om kalk i olika mängder och på olika platser. Visst är kalkningen det enklaste botemedlet på kort sikt när det gäller spridning över begränsade områden. Men någon mirakelmedicin är sannerligen inte kalken. Tvärtom kan den ibland vara rent av skadlig. Det måste därför klart sägas ifrån att kalkningen måste följas upp. Det är tyvärr inte som utskottet anser att kravet i det här avseendet skulle vara tillgodosett. Kalkningen följs av en mängd biverkningar, och det är av vikt att vi genom permanent uppföljning i tid kan uppmärksamma dessa — de goda såväl som de mer negativa biverkningarna. Kalkningens positiva sidor är kända, men låt mig nämna bara en negativ faktor. Har vi en gång börjat att kalka måste vi fortsätta med det. Kalken binder nämligen metaller. Skulle vi av ekonomiska eller andra skäl upphöra med kalkningen går reaktionen i motsatt riktning. Då frigörs metaller och vi kan få något av en metallchock och i vissa fall en svår algblomning i våra sjöar. Var går f. ö. gränserna för dessa biverkningar? Det vet vi inte. Det är bl.a. därför som vi behöver den uppföljning som jag nyss nämnde. En annan oklarhet är att det inte alltid är frånvaron av kalk som utlöser försurning. Vad händer om jag tillför kalk till ett ekosystem där denna mineral inte av naturen finns? Det vet vi inte heller någonting om. Men kanske en uppföljning kan ge oss klarhet. Vi hoppas det. En utredning beträffande förhållandena i Blekinge — och jag skulle tro att de är likartade på andra ställen — som gjorts vid universitetet i Lund under ledning av docent Germund Tyler utmynnar i följande, mycket hårt sammanfattat: 1. Den enda varaktigt effektiva åtgärd som vi känner till är sänkning av försurande utsläpp. 2. Erfarenheterna av skogsmarkskalkning ger inte underlag för att rekommendera allmän kalkning av skogsmark. 3. Den överföring av åker-, betesoch lövskogsmark till barrskog som har skett under senare årtionden är en bidragande orsak till försurningen. Märk detta — det är en bidragande orsak, inte den enda orsaken till försurningen. 4. Vi behöver en ökad information och dokumentation av emissionernas effekter. 5. Det är ytterst angeläget att de undersökningar av försurningssituationen som har skett får möjligheter att drivas vidare. Så långt referatet från undersökningen. Utskottets moderata ledamöter har inte ansett det nödvändigt att fullfölja våra åsikter beträffande denna del av försurningsproblemen i en reservation, utan vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande i förhoppning att det skall beaktas av dem som arbetar vidare på frågan.

Herr talman! Försurningen och dess effekter har också tidigare uppmärksammats av riksdagen. Då diskuterades mest följderna av förändrat pH värde i våra vatten. Vegetationen förändrades, fiskar och andra djurarter dog ut. Under de tidigare regeringar där folkpartiet ingick togs många initiativ. Bl.a. initierades det kalkningsprogram som nu fullföljs av den nuvarande regeringen. Tidigare gällde debatten mest försurningen av mark, vattendrag och sjöar, men skogsskadorna har alltmer uppmärksammats. Vem kan tänka sig ett Sverige utan skog eller med en skog som är allvarligt skadad utan möjligheter till normal tillväxt? En omfattande skogsdöd skulle för Sverige bli en nationell katastrof. För folkpartiet, som redan tidigt aktualiserat åtgärder mot försurningen, är det nu naturligt att föreslå att kraftåtgärder måste insättas. Vi anser att regeringen i det sammanhanget inte föreslår tillräckliga åtgärder. De insatser som omedelbart behöver vidtas gäller inventeringar, forskning, internationella överenskommelser och slutligen främst skärpta krav beträffande de egna utsläppen från vårt land, som medverkar till försurningen. Jag börjar med att diskutera inventeringsfrågorna. Orsakerna till skogsdöden är oklara. Skogsstyrelsen har utfört punktvisa inventeringar. Det har dock visat sig att anslagen för att kunna utföra dessa inventeringar har varit otillräckliga. Från folkpartiet har vi föreslagit att ytterligare 10 miljoner skulle anslås för att täcka kostnaderna. Vi anser att det är oundgängligen nödvändigt att ge regeringen till känna att inventeringsarbetet måste fullföljas. Socialdemokraterna har i reservation 1 hänvisat till att man genom riksskogstaxeringen i väsentlig grad kan tillgodose de behov som föreligger. Detta är inte tillräckligt, och därför är det tillfredsställande att utskottets majoritet ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen, att inventeringsarbetet måste få de resurser som erfordras. Vi har från folkpartiet funnit det så angeläget att få detta tillkännagivande att vi i detta betänkande släppt vårt direkta yrkande om ytterligare anslag. Det är ju angeläget att inventeringsarbetet omgående kommer i gång i full styrka. Vårt krav på ytterligare anslag kvarstår, och anslaget kommer att behandlas i samband med forskningspropositionen. Vi hoppas då att övriga partier kommer att ställa sig bakom kravet på ytterligare 10 milj.kr. i anslag. Det är naturligtvis så, att för att kunna genomföra ett tillfredsställande inventeringsarbete behöver man också resurser för att täcka kostnaderna. I detta sammanhang kan det även vara angeläget att säga några ord om principerna för miljöavgifter. Inom folkpartiet anser vi att miljöavgifter är nödvändiga för att komma till rätta med miljöproblemen. Det som då — som jag finner det — skiljer oss från socialdemokraterna är att miljöavgifterna i socialdemokratisk tappning ofta blir en skatt vilken som helst. Miljöavgifterna får alltså förstärka budgeten. Enligt vår uppfattning skall miljöavgifterna återgå till insatser för att förbättra vår miljö. Ett typiskt exempel på detta förfaringssätt är det aktuella anslaget till åtgärder mot försurningen. Det framgår även av den reviderade finansplanen att den försurningsavgift som tas ut är högre än det anslag på 85 milj.kr. som föreslås till åtgärder mot försurningen. Flera motioner tar upp behovet av en kommission som tar fram handlingsprogram i kampen mot försurningen. För folkpartiet, som i sin motion tagit upp behovet av en rad konkreta åtgärder, är det naturligt att ställa sig bakom detta yrkande. Det är i och för sig ingen anmärkning, när man ställer detta yrkande, mot den grupp av generaldirektörer som regeringen utsett att samordna arbetet. Försurningen, luftföroreningarna och hotet mot våra skogar är så alarmerande att en parlamentarisk kommission borde tillsättas. Till den kan, förutom parlamentarikerna, också knytas representanter från näringslivet och de centrala verk som ansvarar för dessa frågor. Kampen mot försurningen måste bli en nationell angelägenhet, inte endast en fråga om samordning mellan berörda ämbetsverk. En kommission borde ges möjlighet att lämna förslag som gäller åtgärder inom det egna landet, men också förslag till internationella insatser. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Till de åtgärder som innebär att vi själva kan förbättra rådande förhållanden hör skärpning av kraven vid förbränningar. Folkpartiet har år efter år drivit kravet på skärpta reningskrav vid eldning med kol. Det är därför tillfredsställande att det nu kommit en proposition om kolet. Vi konstaterar dock att genom dröjsmålet flera år gått förlorade när det gäller reningen av utsläppen. Ett annat område som alltmer har uppmärksammats gäller reningen av bilarnas avgaser. Kväveföreningarna betyder mer än man hade trott tidigare i samband med försurningen, vid sidan om svavlet. Jordbruksutskottet redovisar i detta betänkande några motioner som tar upp bilavgasproblematiken. Folkpartimotionen, som redovisar konkreta krav, har dock inte tagits med. Detta anser jag vara beklagligt. Det är ju så, att man kan reservera sig i fråga om kompensation för försurningsskador och i fråga om bilavgasernas skadeverkningar och skriva vackra ord i ett betänkande. Det betydelsefulla i miljösammanhangen är emellertid om man kan stå för sin uppfattning när det gäller behovet av skärpta krav. Det gör folkpartiet. Vi menar att bilavgaserna har en så stor betydelse för luftföroreningarna, och då också för försurningen, att riksdagen nu bör uttala sig för skärpta krav. Vi tror att med den ökade förståelse som uppkommit i Europa för dessa problem skulle en allmän övergång till renare avgaser underlättas, om Sverige gick före och fattade ett beslut om skärpta krav. Allmänna uttalanden i frågan har enligt min uppfattning mindre värde. Folkpartiet har också aktualiserat de frågeställningar som hör samman med jordoch skogsbrukets egen andel i försurningsprocessen. Vi har inte reserverat oss mot utskottets ställningstagande men kan konstatera att jordoch skogsbrukets egen roll därvidlag måste bevakas. I detta sammanhang hänvisar jag till den speciella proposition om miljöavgifter på gödselmedel som skall behandlas här i sinom tid. Det märkliga i det sammanhanget är vad jag tidigare anfört om miljöavgifter. Avgifterna på gödselmedel anses tydligen vara avsedda att förstärka statskassan — inte att vara avgifter som aktivt skall användas för att motverka miljöproblemen. Det måste bli en styrning av miljöavgifterna mot aktiva insatser inom de områden som berörs — ochi det här fallet insatser för att motverka försurningen. De får inte bli en allmän skatt. Folkpartiet har i sin motion aktualiserat behovet av alternativa fällningskemikalier för kommunala reningsverk. Aluminiumföreningar har bevisligen medfört utfällningar som förorsakat omfattande fiskdöd, bl.a. i sjön Hjälmaren. Att få fram alternativa fällningskemikalier är en angelägen uppgift, och utskottet borde ha ställt sig bakom vårt yrkande. Jag yrkar bifall till reservation 6. I utskottets betänkande tas en rad regionala motioner upp. Eric Hägelmark har aktualiserat behovet av åtgärdsprogram för Blekinge län. Jag har i det sammanhanget i ett av mina särskilda yttranden framhållit att vårt önskemål om ett högre inventeringsanslag skulle ge en bättre grund för det arbete som skall utföras i Blekinge län. De internationella initiativen, herr talman, är mycket angelägna. Lika angelägna är dock åtgärder inom det egna landet. När statsministern uttalar sig om förhållandena i England är det inget fel. Vi bör dock komma ihåg att det finns oerhört mycket att göra i vårt eget land. Dessutom får vi inte glömma att staterna i Östeuropa också är mycket stora förorenare. I dessa stater finns inte den naturliga folkopinion som vi i de demokratiska länderna, nödvändigt nog, har som miljöbevakare. För dessa länder är initiativ från utomstående regeringar nödvändiga. Jag hoppas att det också kommer regeringsuttalanden om föroreningsproblemen i Östeuropa. Centern har i reservation 8 begärt skärpta internationella initiativ. Reservationen är bra, och jag hade i och för sig mycket väl kunnat ställa mig bakom den. Jag vill i sammanhanget också hänvisa till att den kommission som vi föreslår i reservation 3 aktualiserar ett handlingsprogram som tar upp internationella initiativ. Sammantaget, herr talman, kan konstateras att försurningsfrågorna, som har tagits upp vid årets riksmöte, väckt många riksdagsledamöters intresse. Motionerna är många. I betänkandet visas intresse för försurningsfrågorna. Som jag uppfattar det skiljer det sig dock i engagemanget och i hur långt man vill gå. Det skiljer sig vidare i fråga om resurser och krav på åtgärder. Folkpartiet har en klar ambition. Vi menar att resurser måste ställas till förfogande, att miljöavgifterna skall användas till åtgärder mot försurningen, att vi får vara beredda att skärpa kraven i det egna landet, och att Sverige måste ha det internationella initiativet i kampen mot försurningen. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till reservationerna 3 och 6. Med de delvis kritiska kommentarer som jag har anfört och som också framgår av de tre särskilda yttrandena yrkar jag i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förbränningen av de fossila bränslena kol och olja förorenar vår luft med koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, tungmetaller och andra ämnen. Resultatet av detta är försurning av mark och vatten. Det har man länge haft kännedom om, men det är först på senare tid som problemets vidd och omfattning stått klart. Försurningen beskrivs i många drastiska ordalag, bl.a. som vårt största miljöproblem nu och i framtiden. Med tanke på de olika larmrapporter som ständigt läggs fram finns det fog för de drastiska ordvalen. Till detta kan läggas att frågan om en framtid för människor, djur och växter ytterst är beroende av huruvida de nödvändiga åtgärderna nu vidtas mot den pågående försurningen. Man hör ofta att mycket kring försurningsproblematiken är höljt i dunkel och att mera forskning måste till. Men faran med att vänta på olika forskningsresultat är att det kan vara för sent att vidta åtgärder när dessa resultat kommer. Självklart behövs mera forskning. Men så mycket vet vi ändå att det är föroreningar och utsläpp från olika pågående verksamheter som är orsaken till det problem som i dag kan betraktas som det största. Vi kan alltså redan nu vidta olika åtgärder. Det var sjöarna som gav de första varningssignalerna om den pågående försurningen, eftersom dessa har ett sämre skydd mot försurning än både mark och grundvatten. Försurningen av sjöar och vattendrag utgör även ett hälsoproblem, eftersom den satt fart på slumrande depåer av metaller i mark och sediment. Naturvårdsverket anser resultatet överraskande, när man undersökt gäddor från 400 sjöar, spridda över hela landet, De högsta halterna av kvicksilver hittades inte i gäddor från sydvästra Sverige, där försurningen gått längst, utan i materialet från nedre Norrlands skogssjöar. Vad som är mycket oroande är att naturvårdsverket anser att antalet svartlistade sjöar bara speglar hur många som analyserats. Vi har därför dragit den slutsatsen att en mer omfattande undersökning av våra vattendrag omgående måste startas. Det måste ur folkhälsosynpunkt anses högst otillfredsställande om det anses finnas tusentals sjöar med höga kvicksilverhalter i fisk, och att dessa inte har undersökts. Nu har också vår skog drabbats. Det är bara något år sedan de första rapporterna om skogsskador i Västtyskland och andra länder på kontinenten nådde oss. För Sveriges del var skogsdöden ännu ett avlägset hot. Det visas inte minst av den uppfattning som redovisas 1982 i rapporten Försurning idag och i morgon. Där heter det bl.a.: ”I dag finns i Skandinavien inga tydliga indikationer eller bevis varken för ökad eller minskad skogsproduktion som ett resultat av den sura nederbördens verkningar på skogsmarken och dess bördighet.” Nu har det hänt saker väldigt snabbt. För ett år sedan fick vi veta — genom undersökningar som gjorts i Halland — att skogsmarken i södra Sverige är dubbelt så sur som för 50 år sedan. Samtidigt kom de första rapporterna om försurningsskadad skog från Blekinge. Nu kommer rapporter om skadad skog även från Norrland. Hur lång tid har vi då på oss? Ja, det vet vi egentligen inte, men allt tyder på att det brinner i knutarna. Vi ser mycket allvarligt på de rapporter som framläggs om skador på skog, och därför har vi ansett det angeläget att i ett tillkännagivande till regeringen framhålla det nödvändiga i att den inventering och kartläggning som redan påbörjats resp. planeras i anslutning till riksskogstaxeringen snarast förs vidare och fullföljs. Enligt vår uppfattning är det här en mycket angelägen åtgärd, och jag har mycket svårt att förstå att socialdemokraterna blir så upprörda över att riksdagen försäkrar sig om att arbetet fullföljs över hela landet, att detta fått en reservation från deras sida till följd. Jag vill inte tro att det är ointresse från deras sida, utan att reservationen är ett olycksfall i arbetet. Gödslingen, både av jordbruksoch skogsmark, bidrar också till försurningen. Enligt gjorda beräkningar beror ca en femtedel av försurningen på ökad användning av surgörande gödselmedel. Nu görs försök att motverka detta med kalkning, men det finns i dag ett stort ackumulerat behov att komma till rätta enbart med gödselförsurningen av åkermarken. Det finns numera också forskare som anser att en del av skogsdöden kan orsakas av avdunstning från jordbruksmark, där träden inte drabbas genom markens försurning, utan trädkronorna skadas direkt. I fråga om skogsmarken har vissa åtgärder redan vidtagits, men vi anser det gjorda inte vara tillräckligt. När det gäller skogsgödsling handlar det inte enbart om försurning, utan även andra skador kan uppstå. Verkningarna av en intensiv gödsling av skogsmark är inte tillräckligt utforskade. Vi anser därför att åtminstone den s.k. omdrevsgödslingen borde förbjudas. Försurningen drabbar också grundvattnet och därmed dricksvattnet. Det är de grävda brunnarna som drabbas i första hand, men det finns tecken som tyder på att även borrade brunnar drabbas. I landets tätorter sker vattenförsörjningen kollektivt genom vattenverk, och vid dessa verk tas prover och vissa möjligheter finns också att behandla konsumtionsvattnet så att det blir tjänligt för konsumtion. Dessa möjligheter finns inte i glesbygden, där dricksvattnet måste tas från lokala brunnar. Vi ser det som ett mycket skäligt krav, att de människor som bor utanför tätorterna får samma möjligheter till en godtagbar kvalitet på sitt dricksvatten som de som bor i tätorterna. Det här kan man åtgärda genom en kontroll av vattenkvaliteten utanför våra tätorter, och det måste ske utan oskäliga kostnader för de berörda människorna. Vi vet också att bilavgaserna spelar en roll i försurningsproblematiken och därför är en dominerande miljöfråga. Vi har i en särskild motion till årets riksdag, som inte behandlas nu, aktualiserat frågan om överföring av långväga lastbilstransporter till järnväg. Trafiken svarar för ca 60 70 av kväveoxidutsläppen och för ca 10 20 av svavelutsläppen. Den tunga trafiken, och då främst lastbilarna, svarar för stora delar av såväl kväveoxidsom svavelutsläpp. Även om åtgärder nu förbereds mot utsläppen från personbilar, återstår då att åtgärda kväveoxidutsläpp från den tunga trafiken. Utsläppen från en enda tung lastbil per kilometer är 10-15 gånger större än från en personbil. Det finns inte heller möjligheter att på något avgörande sätt minska kväveoxidutsläppen från denna tunga trafik genom avgasrening. Gjorda beräkningar visar att utsläppen från bilarna gör större skada än alla svenska industriutsläpp tillsammans. Nu bedyrar alla sin vilja att göra allt för att åtgärda det problem som vi nu diskuterar. Därför skulle jag vilja ställa följande fråga till mina meddebattörer Lennart Brunander, Hans Wachtmeister, Lars Ernestam och Grethe Lundblad: Det är fullt möjligt att överföra en stor del av de tunga transporterna på landsväg till järnväg och därmed minska kväveoxidutsläppen mycket kraftigt. Är ni beredda att medverka till en sådan åtgärd? Den frågan kan besvaras med ja eller nej. Jag är medveten om att det blir ett ingrepp dens.k. fria företagsamheten, att det blir en medveten styrning av trafiken, men dessa tunga transporter på landsväg kan ju liknas vid en miljöfarlig verksamhet. Uttalar man sin vilja att vidta åtgärder för att förhindra miljöförstöring, borde man kunna ställa upp bakom en sådan åtgärd som att kraftigt minska utsläppen från bilarna. Jag vill ha ett klart besked i den här frågan. Försurningens problem är i hög grad internationellt, och problemets lösning måste således bli internationell. I den svenska studien inför Stockholmskonferensen 1982 om försurningen av miljön redogörs för olika länders nedfall från egna utsläppskällor. Frågan kan då ställas: Har Sverige någon möjlighet att påverka den utvecklingen? Ja, det goda har skogsdöden i Europa fört med sig att trycket på politikerna har ökat. Sverige har gjort mycket i den här frågan, det skall inte förnekas, men vi måste mycket aktivt fortsätta att verka bland övriga länder för att de försurande utsläppen på ett planerat sätt minskas. Enligt vår mening måste regeringen ta nya internationella initiativ. Vi anser att initiativ bör tas till en ny internationell konferens, där man även bör aktualisera ett åtgärdsprogram för hela Europa. I ett sådant åtgärdsprogram skulle en internationell miljöavgift kunna diskuteras, vilken skulle kunna användas till åtgärder för att minska utsläppen. Herr talman! Jag har mycket summariskt berört vår motion om ett åtgärdsprogram mot försurningshotet. Vi påstår inte att det här åtgärdspro grammet löser det stora försurningsproblemet, men vi anser det vara ett värdefullt bidrag i kampen mot försurningen. I betänkandet om åtgärder mot försurningen behandlas inte mindre än 21 motioner. Med några undantag har dessa motioner yrkanden som i stor utsträckning tillgodoses i det åtgärdsprogram som vi har föreslagit och som återfinns i reservation nr 4. Detta innebär vid den kommande voteringen att vårt ställningstagande när det gäller vissa reservationer inte beror på att vi skulle vara motståndare till de förslag som där förs fram, utan att vi anser att dessa förslag ryms i det åtgärdsprogram som vi har föreslagit. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! John Andersson ställde en fråga till oss angående överförande av transporter från väg till järnväg för att därigenom minska de försurande utsläppen. Mitt svar är ett klart ja — vi vill gärna medverka till det. Det är inte mer än någon vecka sedan vi diskuterade järnvägsfrågorna i riksdagen. Vad som är helt avgörande för om denna övergång är möjlig är hur vi bygger upp vårt järnvägsnät och vilken service — med turtäthet och annat — som vi erbjuder. I den förra debatten talade jag om bibehållande av järnvägar, även de mindre bandelarna. Jag sade i det sammanhanget att det är viktigt att slå vakt om järnvägen, och att man skall försöka få över stora delar av biltransporterna till järnväg för att därigenom minska utsläppen.
Herr talman! Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är angeläget att så mycket transporter som möjligt går på järnväg. I Norrland måste dock en mycket stor del av godstransporterna gå med bil även i fortsättningen. Det är därför mycket viktigt att vi får igenom de skärpta kraven på rening av bilarnas avgaser. Jag tror att John Andersson och jag har samma uppfattning i det fallet.
Herr talman! John Andersson vet mycket väl att vi i det här huset är kluvna. Vi har våra personliga åsikter, och vi har såsom talesmän för vårt parti i utskotten att framföra partiets åsikter. Om John Andersson vill veta vad jag tycker i den här frågan kan han komma till de föreläsningsföreningar där jag ibland brukar medverka. Då får han absolut klart för sig vilken ståndpunkt jag står på. När det gäller att framföra partiets åsikter anser jag mig förhindrad att här tala å dess vägnar. Partiets svar kommer att ges i vanlig ordning i annat sammanhang.
Herr talman! Jag kan bl.a. hänvisa till centerns motion angående försurningen för att belysa problemet med kväveoxidutsläppen från bilarna. Där visas att utsläppen mellan 1970 och 1980 har ökat från 260 000 ton till 320 000 ton. Som Lars Ernestam säger kan vi rena avgaserna. Tyvärr går det inte att rena avgaserna från dieselfordonen. Dessa står för den stora delen av avgaserna. Dagens teknik klarar inte detta. Jag konstaterar att det enbart är Lennart Brunander som ger ett klart besked om att centerpartiet är berett att medverka till åtgärder som gör att vi minskar den tunga landsvägsburna trafiken till fördel för järnvägstrafik och kanske också för sjöfart. Även i Norrland kan vi använda järnväg. Från Trelleborg till Haparanda har vi järnväg och landsväg parallellt. Det finns ingen anledning att lägga ner miljoner och åter miljoner kronor på att underhålla landsvägar, som slits ner oerhört mycket av den tunga trafiken. Det är mycket bättre att de transporterna sker på järnväg eller med sjöfart. Med kännedom om Hans Wachtmeisters inställning när det gäller miljöfrågorna kanske jag får beklaga att han i den här frågan liksom i många andra frågor inte kan framföra sitt partis uppfattning utan endast får deklarera sin personliga uppfattning. Jag var nog medveten om att jag inte skulle kunna få moderaterna att ställa upp för en medveten styrning av trafikpolitiken. Menar man verkligen allvar då man säger att det här är ett av de största, kanske det allra största, av de problem vi har här i landet och i världen i övrigt i fråga om miljön, så måste man enligt min uppfattning verka för en förnuftig transportpolitik. Detta fordrar styrning och ingripanden, men har man viljan att vidta åtgärder måste den i ett sådant fall stå över de andra intressen som kan komma i kläm.
Herr talman! Jag vill litet grand komplettera det John Andersson sade när det gäller dieselavgaserna. Hade John Andersson läst litet vidare i centerns motion, som han började på, hade han kommit fram till att vi från centerns sida också kräver att man vidtar åtgärder när det gäller dieselavgaserna. Det börjar komma fram teknik också på detta område. Man har dessutom möjligheten att köra på metanol, som det också pågår försök med. Jag håller med om att ett viktigt sätt är att eliminera behovet att köra så många långa transporter med bil och i stället gå över till järnväg. Men helt kommer vi inte bort från landsvägstransporter, och då är det viktigt att inte släppa dieselbiten utan även där få fram renare alternativ.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort till John Andersson säga att jag är optimistisk och tror att den tekniska utvecklingen kommer att möjliggöra också rening av dieselavgaser.
Herr talman! Om John Andersson inskränker sin fråga till att gälla om jag är villig att ställa upp för en förnuftig trafikpolitik, säger jag utan vidare ja.
Herr talman! Lennart Brunander och jag tycks vara ganska så överens. Jag ställer mig emellertid litet tvivlande till att man har kommit så värst långt på väg när det gäller att rena dieselavgaserna. Det är ändå på det sättet, Lars Ernestam, att man inte löser problemet enbart genom att rena avgaserna. Det finns ju också andra problem då det gäller den tunga trafiken. Vi tycker det är helt felaktigt att den tunga trafiken skall gå på landsväg, när det finns både sjöfart och järnväg. Alla skäl talar alltså för att överföra trafiken till dessa två trafiksätt — inte enbart försurningen och de skador som utsläppen från bilarna medför. Sedan får jag tacka Hans Wachtmeister för att han kommer att ställa upp när motionen om överföring av den tunga trafiken till järnväg kommer att behandlas här i kammaren.

Herr talman! Försurningen är ett gränslöst miljöhot. Sverige är ett speciellt hårt drabbat land, därför att över 70 96 av de försurande svavelnedfallen kommer från utsläpp i andra länder och därför att vår jordmån är särskilt utsatt. Men när det gäller luftföroreningar på grund av kväveutsläpp kommer en betydligt större del från svenska källor, bl.a., som har sagts här tidigare, från bilarnas avgaser. Och inget enskilt land förorenar egentligen vårt land mer än Sverige självt gör. I de flesta motioner som behandlas i detta betänkande tar man främst upp skadorna på skog och sjöar som orsak till insatser mot försurningen. I den moderata utskottsmotionen reses t.o.m. direkta krav på ersättning till skogsägarna för försurningsskador. Jag vill påpeka att försurningen också innebär allvarliga risker för människors hälsa. Det bör inte förtigas i debatten. Riskerna uppstår dels direkt genom luftföroreningar som påverkar främst känsliga personer, dels indirekt genom att tungmetaller fälls ut i dricksvattnet. Till följd av bl.a. surt regn och konstgödsel, som innehåller kadmium, ökar kadmiumhalten i marken. Detta kadmium överförs sedan till växterna. Denna effekt är betydligt mindre uppmärksammad men egentligen mycket farligare på sikt. Såväl i skogen som i lantbruket har mer intensiva odlingsmetoder skapat en obalans i den naturliga försurningsprocessen. Det är bl.a. detta som har försvagat den naturliga motståndskraften mot utifrån kommande nedfall. Jag tror att man skall påminna sig det. I det aktuella betänkandet behandlar vi jordbruksdepartementets budget under punkt H 12 Åtgärder mot försurningen och de fristående motioner från i januari som rör sig kring detta tema. Eftersom frågan om svenska gränsvärden för utsläpp vid kolförbränning tas upp i en energiproposition som senare i år kommer att behandlas i kammaren skall inte den frågan diskuteras i dag. Jag skall här endast uppehålla mig vid de delar av motionerna och betänkandet som gäller internationella åtgärder. Senare kommer Ove Karlsson att beröra frågorna om inhemska krav och åtgärder. Som jag sade tidigare är Sverige på grund av sitt geografiska läge och sina geologiska förutsättningar mycket starkt hotat av luftburna föroreningar från den europeiska kontinenten. Ända sedan 1970-talet har vi i vårt land varit aktiva i den internationella försurningsdebatten. Både 1972 och 1982 har frågan diskuterats på stora internationella konferenser här i Sverige. 1974 medverkade vi från svensk sida aktivt i utarbetandet av en nordisk miljövårdskonvention om att vi skulle ta ömsesidig hänsyn över gränserna i Norden. Denna konvention användes när det gällde att få till stånd mindre svavelutsläpp över Öresund. 1979 kom, efter ett intensivt svenskt förarbete, en europeisk konvention om samarbete för att begränsa de gränsöverskridande luftföroreningarna. Efter det att konventionen har ratificerats har de nordiska länderna lagt fram förslag om en 30-procentig minskning av utsläppen över en tioårsperiod. Nu tycks också EG-kommissionen ha vaknat och vara villig att medverka till ännu större begränsningar i utsläppen. De nordiska miljövårdsministrarna träffas titt och tätt och försöker att skärpa kraven både när det gäller utsläpp från rökgaser och i fråga om bilarnas avgasrening. De verkar också för införandet av blyfri bensin. Jag vill gärna säga att jag tycker att den brittiska regeringens dröjsmål med att vidta utsläppsminskande åtgärder f. n. är en svart plump i det internationella protokollet. De nordiska ministrarna har här försökt att påverka. Alla partier vill nu vara först och bäst på detta område. Men är det inte, bästa vänner i jordbruksutskottet, på grund av ökad kunskap och mer omfattande undersökningar som efter hand har klarlagt problemets vidd och allvar och visat hur komplicerat det är att lösa som vi begär ytterligare åtgärder? Det räcker inte med bara kalkning och begränsningar av utsläpp. Vi måste också se över driftformerna i jordoch skogsbruket, både nationellt och internationellt, för att verkligen få någonting gjort åt problemet. Jag skulle gärna vilja hinna med att ganska kort bemöta vad som har sagts av mina meddebattörer. Jag är glad över att Lennart Brunander i sitt anförande utöver skogsdöden kom in även på dricksvattnet och de frågor som berör jordbruket, t.ex. kvävegödslingen. Lennart Brunander påstod att det var främst under regeringen Fälldins tid som man tog itu med dessa frågor. Men det som skedde beträffande ECE-överenskommelsen hände ju inte bara under Fälldinregeringens tid. Detta arbete har följts upp, senast på ett möte i Canada och genom nordiska överläggningar. Hans Wachtmeister vill gärna tala om att naturvårdarna tidigt kom med domedagsprofetior. Jag erkänner gärna att han är en stor miljökämpe, som känner hårt och varmt för dessa frågor. Men jag kan ändå inte frigöra mig från att moderaterna vaknade sent riktigt, först när försurningen gick ut över skogsägarnas ekonomi. Tidigare var de inte så angelägna om att man skulle sätta in samhällsåtgärder på detta område. Jag hoppas emellertid att de, när de nu har vaknat, skall aktivt hårt gå in för dessa frågor och hjälpa till med att förebygga ökade utsläpp. Det viktiga är att vi blir bättre på detta område. Det räcker inte med att bara kräva av andra länder. Jag tror inte, Lars Ernestam, att man kan säga att folkpartiregeringen var den regering som initierade kalkningen. Jag tror faktiskt att alla regeringar som har suttit sedan mitten av 1970-talet har medverkat till ökad kalkning för att minska problemen i Sverige. Det är bra att alla nu har skärpt tonen. Men låt oss också bli överens, alla vi som vill göra mer mot försurningen, om att det kommer att kosta pengar och innebära uppoffringar för olika grupper. Måtte vi då vara överens också om dessa frågor och inte bara när det gäller att tala om hur bekymmersamt läget är. När Lars Ernestam säger att vi måste hänvända oss också till östländerna, håller jag gärna med honom. Vi måste uppmana även dem att minska sina utsläpp. Men samtidigt skall vi vara på det klara med att ett av de länder som drabbas av svenska utsläpp faktiskt är Sovjetunionen. Vi har alltså även vi ett dåligt samvete i utsläppssammanhang. När det gäller John Andersson har jag bara tid att kommentera hans tal om att man för att minska bilavgasutsläppen skulle försöka att i större utsträckning övergå till spårbundna transporter. Jag vill gärna säga att socialdemokraterna alltid har varit positiva till ökad kollektivtrafik. Men för mig — jag kommer ändå från Helsingborg — är problemen inte så enkla. Många utländska lastbilar kommer över till Sverige med färjor och båtar och kör i långa tåg på våra vägar. Jag tror inte att vi har någon möjlighet att förbjuda utländsk biltrafik i Sverige. Men när man i Europa så småningom kommer fram till hårdare krav på avgasrening och eventuellt blyfri bensin, har också vi nytta av detta beträffande de bilar som kör genom Sverige. Därför är det så oerhört viktigt att vi försöker få till stånd europeiska bestämmelser just på detta område. Herr talman! Ytterst är det fråga om att få ett fast grepp om utsläppen i luften av de kemikalier som frigörs vid förbränning av olika slag. Det kommer att göra både energiproduktionen och värmeproduktionen dyrare. Vi vill ha ett stöd när det gäller dessa frågor. För Sverige blir inte trott internationellt, om vi inte själva vidtar åtgärder när så är möjligt. Vi exporterar själva försurande utsläpp i viss mån till Finland och Sovjetunionen. Naturvårdsverket har sagt: ”Den industriella världen har gjort det gemensamma luftrummet till sin sopstation.” Den nonchalansen har drabbat oss också i Sverige.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 Jag yrkar vidare avslag på reservationerna 5, 7, 8 och 9.

Herr talman! Grethe Lundblad började sitt anförande med att säga att försurningsproblemen är gränslösa. Det är de faktiskt i flera avseenden, så på den punkten kan vi vara överens. Grethe Lundblad fortsatte med att konstatera att de ökade kunskaper vi har fått på detta område visar att dessa problem är så komplicerade att vi får fundera litet mer över vad vi skall göra. Jag uppfattade åtminstone hennes inlägg på det sättet. Vi hade en försurningskonferens här i Stockholm 1982. Den var uppdelad i två delar, med dels en expertgrupp, dels en parlamentarikergrupp. Expertgruppen kom fram till att vi vet ganska mycket på detta område. Vi behöver därför inte forska så förfärligt mycket för att göra någonting, utan vi kan starta med åtgärder direkt när vi vet vad som är farligt. Det kan naturligtvis finnas ytterligare ting som är farliga i detta sammanhang, men det kommer vi på så småningom. Det är viktigt att vi först tar itu med det som vi känner till. Det faktum att dessa problem är komplicerade får inte leda till att vi blir handlingsförlamade, utan vi måste verkligen gripa oss an det hela. Jag tycker att regeringen borde vara mer aktiv på detta område. De förslag vi har fått har kanske t.o.m. varit negativa. Jag nämnde kolpropositionen, som jag tycker är negativ i den bemärkelsen att jag anser att vi inte skall satsa på kol. Det finns ingen anledning att bränna mer fossila bränslen, utan vi måste minska den förbränningen. Jag nämnde att det skall vara moms på den kalk som används vid sjökalkning. Det är också negativt i detta sammanhang. ECE-konventionens tillkomst är naturligtvis en förtjänst av ett arbete som vi har gjort i Sverige och som vi har hjälpts åt med. Men det är inget tvivel om att Anders Dahlgren som jordbruksminister drog det tunga lasset och gjorde det hårda jobbet. Han gjorde det i en atmosfär där socialdemokraterna i opposition kritiserade detta arbete, eftersom de ville ha avtal land för land och inte en sådan här konvention, där man fick med alla länder. Min uppfattning är att denna konvention är oerhört viktig för att vi över huvud taget skall kunna få dessa diskussioner från land till land. Det var en förutsättning för att detta arbete skall kunna gå vidare. Det finns en rad andra saker som jag skulle kunna ta upp, men det gör jag inte. Jag skall bara nämna att Grethe Lundblad tyckte att det var bra att jag tog upp jordbruket. Jordbruket måste givetvis vara med och ta sin del i detta sammanhang. Grethe Lundblad sade att vi får räkna med att energikostnaderna blir högre därför att vi skall motverka försurningen och använda andra bränslen. Samma sak måste gälla för jordbruket — vill vi göra någonting på det området får vi också räkna med att maten blir dyrare. Men det nämnde inte Grethe Lundblad.
Herr talman! Grethe Lundblad sade i sitt anförande att hon delade min uppfattning att luftföroreningarna i de östeuropeiska staterna bör uppmärksammas på samma sätt som när det gäller England. Det är bra, och jag hoppas att statsministern eller jordbruksministern kommer att göra ett lika kraftfullt uttalande om dessa stater. Samtidigt hänvisade Grethe Lundblad till att en stor del av våra föroreningar sprids till de kommunistiska länderna. Vi begär nu skärpta regler både för eldning med kol och för bilavgaser. Samtidigt blåser vindarna österut, vilket är tur för oss, eftersom de kommunistiska staterna ligger så långt efter i miljöfrågorna. En stor del av det sura nedfallet i östra Sverige kommer dock från dessa länder. Grethe Lundblad frågar: Är ni beredda att stå för kostnaderna? Herr talman! Det var just kostnadsaspekterna jag tog upp i mitt anförande. Socialdemokraterna är ju inte ens beredda att ställa upp bakom de 10 miljoner som vi föreslagit för inventeringar i samband med skogsförsurningen. Är Grethe Lundblad beredd att i fortsättningen rösta för att de miljöavgifter som tas ut skall gå till åtgärder inom miljöområdet, inte ingå som en allmän förstärkning i statsbudgeten?
Herr talman! Grethe Lundblad säger att försurningen medför problem och risker för människorna. Hon nämner bl.a. dricksvattnet. Javisst, det är vi överens om. Men varför kan vi inte också vara överens om att de åtgärder skall vidtas som det i dag är möjligt att vidta? Man skulle t.ex. kunna undersöka dricksvattnet, och man skulle kunna ordentligt undersöka våra sjöar. En undersökning av fiskarna i våra sjöar exempelvis kunde ge utmärkta arbetstillfällen för arbetslösa ungdomar. Vidare säger Grethe Lundblad att man har vaknat när det gäller ECE-konventionen. Man ser den brittiska regeringens politik som en svart plump. Ja, som framgår av den här debatten finns det flera svarta plumpar. Det gäller bl.a. de östeuropeiska länderna. Men samtidigt måste vi erkänna att Grethe Lundblad har rätt när hon säger att även Sverige exporterar en hel del föroreningar. Allt detta gör att vi anser det vara helt riktigt att en ny internationell konferens anordnas. Grethe Lundblad säger också att socialdemokraterna alltid har varit positivt inställda till en utökad kollektiv trafik men att man inte kan förbjuda utländska långtradare. Nu torde väl de utländska långtradarna inte utgöra det övervägande antalet tunga fordon som trafikerar våra vägar. Jag vet inte vad man kan göra för att förhindra den trafiken. Men om man anser att utsläppen från den tunga trafiken är ett mycket stort miljöproblem, skulle man väl kunna tänka sig att kräva att omlastning till järnväg sker här i Sverige. Är det ändå inte på det sättet, Grethe Lundblad, att landsvägstransporterna alltid gynnats i vårt land? Samtidigt vill socialdemokraterna och moderaterna ha en nedskärning av järnvägsnätet. Den tillåtna lastkapaciteten på lastbilar har ständigt ökat. Man har tillåtit allt längre fordon och accepterat flera andra åtgärder för att detta transportsätt skall bli mera konkurrenskraftigt. Det senaste är ju att personbilsägarna skall betala 25 96 mer i bilskatt för att man skall få in 500 milj.kr. att användas för reparation av de hårt nedslitna vägarna. Varför skall inte den tunga trafiken vara med och betala? Nej, Grethe Lundblad, det har saknats, och det saknas fortfarande, en medveten transportpolitik som syftar till en minskning av de negativa följderna av landsvägstransporterna. Återigen poängterar jag att utsläppen från bilarna utgör en del av försurningsproblematiken. Det är alltså ett område där åtgärder kan vidtas.
Herr talman! Grethe Lundblad nämnde någonting om att skogsägarnas intresse för dessa frågor inte vaknade förrän det började kännas i den egna plånboken. Jag tror att Grethe Lundblad i viss mån missuppfattat läget. Det kulturlandskap som vi alla vill slå vakt om har danats av just skogsägarna genom att de under århundradenas lopp vidtagit vissa åtgärder och underlåtit att vidta andra åtgärder. Det är inte där orsaken till att vi hamnat i nuvarande läge ligger. Det är inte skogsägarna som bär skulden. Jag skall dock villigt erkänna att det tar lång tid att komma ur det läget och att tiden hittills kanske kunde ha använts litet bättre. Man har emellertid tagit hänsyn till de anställda i den industri som socialdemokraterna och alla vi andra är så intresserade av att hålla på en mycket hög nivå. Industrin har väl hos socialdemokraterna hittills haft ställningen av ”mest gynnad nation”. Av de åtgärder som nämnts tidigare här i dag har vi väl alla märkt hur invecklat problemet är och hur svårt det är att prioritera mellan de olika åtgärder som skall till för att vi skall slippa försurningen. Det blir dyrare, säger man. Ja, det är alldeles klart. Det blir väldigt mycket dyrare att avsvavla oljor och att se till att alla föroreningar fångas upp redan vid utloppet, redan i skorstenens mynning. Men vi måste ha klart för oss vad det är det gäller. Det är här fråga om liv eller död, det är fråga om levande lundar eller om ödsliga grässtäpper. Nog är det väl värt litet att leva också, nog är det väl värt att ta de utgifter det här kommer att dra med sig? Herr talman! Låt mig, medan jag är i farten, komplettera mitt tidigare anförande med att yrka bifall till reservationerna nr 5 och 7.
Herr talman! Jag beklagar att jag i mitt anförande före middagsuppehållet fick fatta mig mycket kort på grund av den långt framskridna tiden. Jag skall försöka besvara frågorna litet bättre nu. Lennart Brunander missuppfattade mig litet. Vad jag ville säga var att efter hand som våra kunskaper om försurningen och dess orsaker har ökat har också alla partier ökat sina krav. Det är, tycker jag, naturligt att det har blivit på det sättet, och det är någonting vi skall hälsa med glädje, tycker jag. Därför skall vi inte här i kammaren diskutera vem som var främst och vem som var bäst, utan vi skall alla erkänna att vi vill ställa upp i kampen mot försurningen och att de ökade kunskaper vi har fått ger oss bättre underlag för att skissera på vilket sätt vi bäst kan förebygga försurningen — det är ju det väsentligaste. För bara några dagar sedan var det ett TV-program om försurningen i skogen där experterna absolut inte var ense; de hade kanske inte uppfattningen att försurningens effekter i skogen är så allvarliga som vi vanligtvis tycker, men jag vill låta det stå öppet om de hade rätt. När det gäller tillkomsten av ECE-konventionen skulle jag gärna vilja säga att jag tror att man från många håll har arbetat på den och att det arbetet skett under en lång tid. Men samtidigt kan man kanske förstå den socialdemokratiska oppositionen som tyckte att man kanske skulle förhandla med land efter land. Det var en långsam beslutsgång. Vi fick en konvention 1979. Inte förrän 1982 blev den ratificerad, och fortfarande är alltså inte östländerna med — länder som vi gärna skulle vilja påverka. Därför kan man naturligtvis ifrågasätta om vi inte nu i stället bör försöka med vissa förhandlingar med östländerna för att nå fram. Detta kan bli mitt svar också till Ernestam. Han sade att vi skall gå på öststaterna. Det kan i och för sig vara riktigt, men vi får väl också komma ihåg att det inte är så förfärligt länge sedan EG vaknade i försurningsfrågan, och fortfarande har inte England vaknat riktigt. Även i väst finns det alltså brister. Jag har av mina partikamrater fått i uppgift att ta upp främst de internationella frågorna. Därför kommer jag inte att besvara de frågor som gäller rent inhemska angelägenheter i fråga om utsläpp och inventeringar, utan de frågorna kommer jag att överlåta åt Ove Karlsson att besvara. Till John Andersson skulle jag bara vilja säga — det är kanske en inhemsk fråga, men jag vill besvara den därför att jag speciellt känner till den — att vi tidigare haft många sjöar svartlistade på grund av klicksilverbetningen. Svartlistningen av dem har vi upphävt därför att det har blivit bättre. Men nu har livsmedelsverket återigen fått börja att svartlista sjöar på grund av Nr 134 försurningen. Jag tror att man kommer att bevaka det på bästa sätt. Till Wachtmeister vill jag bara till sist säga att jag är mycket glad att han anser att moderaterna också är intresserade av försurningen med hänsyn till människornas hälsa. Jag hoppas att den uppfattningen håller i sig.
Herr talman! Grethe Lundblad fortsätter att säga att kunskaperna vi fått på området gör oss mer konfunderade. Jag vill emellertid hålla med henne om att kunskaperna vi fått naturligtvis har fört med sig att vi ställer högre krav. Det skulle vara konstigt annars. Vi skulle använda kunskaperna alldeles felaktigt om vi inte ställde högre krav, när vi vet vilka problem det är fråga om. I sitt tidigare inlägg sade Grethe Lundblad att människorna faktiskt också tar skada av försurningen. Om vi inte gör det direkt så gör vi det indirekt, genom att vi får i oss en mängd ämnen som inte är bra. Det här leder fram till att vi måste ställa stora krav på regeringen, inte minst därför att man i olika sammanhang har sagt att man vill göra saker och ting. Man ville åstadkomma mindre giftiga bilavgaser, och man ville åstadkomma mindre utsläpp av svavel och kväve. Det är när man inte kommer fram med de här förslagen som vi kommer med kritik. Den rätten att kritisera måste vi förbehålla oss. Sedan är det väl riktigt att vi inte behöver träta så mycket om vem som är bäst eller sämst. Vi måste emellertid ställa krav, och den som inte uppfyller kraven kan knappast vara bäst.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det är självklart att vi i västländerna också skall angripa de här problemen. Det har också gjorts. Jordbruksminister Lundkvist har berömt sig för att ett bilateralt avtal tecknats med Östtyskland i mitten av 1970-talet. Man kan då fråga sig vad det här avtalet har gett för effekter. Jag vill till slut, herr talman, beklaga att Grethe Lundblad inte vill ta upp diskussionen om kostnadsaspekterna. Hon framhåller ju detta i sitt anförande. Det är en principiellt viktig fråga huruvida de miljöavgifter som tas ut skall gå tillbaka i form av åtgärder inom miljöområdet. Är Grethe Lundblad beredd att medverka till detta, eller skall miljöavgifterna gå in som en intäkt i statsbudgeten?
Herr talman! Nu fick Grethe Lundblad tidsnöd. Det var kanske därför jag inte fick något svar på frågan om den tunga trafiken. Jag vill då upprepa att trafiken i Sverige svarar för 60 90 av kväveoxidutsläppen och att det främst är den tunga trafiken som står för dessa utsläpp. Jag vill återigen fråga Grethe Lundblad om socialdemokraterna inte är beredda att gå litet längre i den här frågan än vad som hittills varit fallet. Grethe Lundblad kommer vidare in på frågan om riskerna för människor 113 na. Hon nämner problemet med sjöarna, och hon tror att man kommer att se över frågan. Nu vet vi emellertid att det inte finns en så omfattande undersökning som skulle vara önskvärt. Naturvårdsverket säger att man, om man undersökte 2 000 sjöar, säkert skulle finna 1 000 som måste svartlistas. Då är att märka — och det är mycket viktigt — att vi har en gräns för kvicksilver i fisk som ligger dubbelt så högt som i Canada och många andra länder. Det kan väl inte vara så, Grethe Lundblad, att svensken tål dubbelt så mycket kvicksilver som människor i andra länder? Man skulle nästan kunna dra den slutsatsen, eftersom vi har ett så högt gränsvärde. Vi menar att man måste genomföra en omfattande undersökning, och det måste ske snart, så att människorna vet i vilka sjöar fisken kanske t.o.m. är direkt livsfarlig. Naturvårdsverket säger att all fisk börjar komma upp i värden som ligger kring den höga gräns vi har här i landet när det gäller mängden kvicksilver i fisk. Sedan till frågan om brunnarna. Vi vet att det finns 100 000 grävda brunnar i det här landet som är utsatta för försurningen. Man gissar att antalet brunnar som verkligen är i farozonen eller som redan i dag är allvarligt skadade är ca 25 000.

Herr talman! Som jag tidigare sade har vi gjort en uppdelning mellan oss socialdemokrater i utskottet. Jag skall mest ta mig an de internationella problemen, och därför överlåter jag åt Ove Karlsson att ytterligare beröra de problem som har mer inhemsk karaktär. Både till Lennart Brunander och John Andersson och till flera andra vill jag gärna säga att jag anser att den socialdemokratiska regeringen sedan den tillträdde har gjort snabba aktiva internationella insatser. Man har hela tiden påverkat länderna att ratificera ECE-överenskommelsen, och sedan den ratificerats har man snabbt satt i gång träffar med resp. länder. Sverige är också med i den aktiva grupp bland de deltagande länderna som försöker få fram nya gränsvärden och därmed minska den försurning som kommer speciellt från Kontinentaleuropa. Nyligen har man haft ett ECE-möte i Canada, där det visade sig att en hel del av staterna är beredda till 30 96 reduktion. Och man har haft flera nordiska miljöministermöten. Jag har själv nyligen här i kammaren haft en frågestund med jordbruksministern, varvid han intygade att man verkligen sätter till allt vad man kan för att få till stånd bindande överenskommelser när det gäller försurningen och bilavgaserna, så att vi också i Sverige på sikt skall kunna lösa dessa problem i samförstånd med andra länder. Jag vet också att när kemikaliekommissionen mot bakgrund av en rapport snart lägger fram sina förslag, så kommer vi så småningom att få förslag från regeringen på en hel del av dessa områden. Men det är ju så att när man tillsatt en kemikaliekommission som skall se över dessa frågor, måste man avvakta dess rapport. Kommissionen har faktiskt inte arbetat ens ett år, och den måste naturligtvis ha viss tid på sig för att utforma sin rapport. Men, som sagt, när det gäller de internationella frågorna beträffande försurningen tror jag att vi mycket snabbt kan komma fram till viktiga överenskommelser. Jag hoppas att vi också skall lyckas med bilaterala överenskommelser och få vissa av de östeuropeiska länderna med i samarbetet.

Herr talman! Som många nämnt är försurningen en av vår tids största miljöfrågor, och den har särskilt kommit i blickpunkten genom de drastiska skadorna på skogen, vilka visat sig extra tydligt de senaste torra somrarna. I vår partimotion tar vi upp en del av de problem som finns. Lennart Brunander har tidigare berört vissa övergripande frågor och den tidigare handläggningen av försurningsfrågorna. I vår partimotion 1296 har vi särskilt velat peka på att man nu vet mycket mer än tidigare om varifrån försurningen kommer, att det därför är tid att ta krafttag och att man från regeringens sida inte bara skall prata utan handla. Man bör samordna hanteringen av försurningsfrågorna och utvärdera allt som gjorts tidigare. Mari måste också bedöma vad vi kan göra i Sverige, hur vi skall handla internationellt och hur forskningen skall inriktas. Förra regeringen gav dessa uppdrag till miljövårdsberedningen, men tyvärr har den socialdemokratiska regeringen inte följt upp detta. Man har istället tillsatt en grupp generaldirektörer, som naturligtvis är mycket kunniga, men vi anser att en parlamentarisk utredning med mer förankring i folkrörelser och politiska partier skulle ha större möjligheter att ta fram ett handlingsprogram som tar hänsyn till människornas oro och som snabbare kan få gehör för de åtgärder som behövs. Det gäller att få gehör för att det t.ex., som Grethe Lundblad nämnde, kommer att kosta pengar att minska försurningen. Svaveloch kväveoxidutsläppen bör begränsas genom att man avsvavlar oljan vid raffinaderierna. Bilavgaserna bör renas effektivare och blyet ersättas av metanol. Man bör underlätta en övergång till mindre försurande gödselmedel i skog och jordbruk. Jag yrkar bifall till reservation 3 om att man bör inrätta en parlamentarisk kommission mot försurningen och hoppas att nästa talare, Karl Björzén, som har ett liknande yttrande i sin motion, stöder vår reservation. I vår partimotion har vi också framhållit att man måste öka karteringen av skadorna i skogen, och vi har tillsammans med de andra oppositionspartierna yrkat att riksdagen skall ge regeringen detta till känna, så att det verkligen händer något. Internationellt tog Fälldinregeringarna många initiativ för att få i gång begränsningar av utsläppen från industrier och bilar. ECE-konventionen bidrog till att göra länderna uppmärksamma på försurningsproblemen och är en bra grund att stå på, men den omfattar inte befintliga anläggningar, och det är hög tid att regeringen tar initiativ till att den skall omfatta även dessa. I Europarådet har man tagit ett enigt beslut om att minska svavelutsläppen till en tredjedel. Även Storbritannien har stött detta beslut. Jag yrkar bifall till reservation 8, liksom till reservation 9, där man tar upp en begäran att regeringen bör ta initiativ till en internationell mässa om miljöförbättrande teknik. Svenskarna var ju tidigit uppmärksamma på miljöfrågorna och har ett mycket stort kunnande på detta område. På en sådan mässa skulle man få fram den senaste och den bästa miljöteknik som finns, vilket skulle bli till nytta för alla länder när det gäller att minska utsläppen. Utskottet har i och för sig inget emot det, men tycker inte att riksdagen behöver ta något initiativ. Det blir väl som vanligt att majoriteten avslår ett bra centerförslag för att om en tid kunna lägga fram det som sitt eget. Herr talman! För att snabbare få i gång tekniska samarbetsavtal mellan berörda länder och minska utsläppen hoppas jag att så många som möjligt av kammarens ledamöter röstar på reservation 9. I ett särskilt yttrande har vi tagit upp alla de regionala förslag som kommit från olika centerriksdagsmän. Där tar man upp situationen i sina olika län och visar hur stort engagemanget är ute i länen för att något skall hända. Vi har tagit upp deras förslag i flera av våra reservationer. Vi har också en del andra centerförslag som skulle minska försurningen, t.ex. i energipolitiken och genom skärpta regler för bilavgaser, minskad kolanvändning och hårda krav på rening av de utsläpp som koleldning medför. Vi pekar också på de förutsättningar som finns för att använda vedråvara för uppvärmning i stora delar av vårt land. Herr talman! Det är viktigt att utsläppen av svaveldioxider och kväveoxider minskas kraftigt om vi skall hindra allvarliga ekologiska skador. Jag tror att vi alla är ense om detta, även om vi kan ha olika åsikter om hur bråttom det är och om hur vi skall gå till väga. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan, utom i de fall då centern har reservationer, där jag yrkar bifall till dessa.

Herr talman! Av 13 anmälda talare har nu 6 framfört sina anföranden och haft replikskiften. Under tiden har jag roat mig med att anteckna hur många gånger ordet försurande eller försurning med sammansättningar nämnts i debatten, och jag har kommit till att det är minst 102 gånger. Det är kanske naturligt, för betänkandet handlar ju om åtgärder mot försurningen, och om man bläddrar i betänkandet kan man se att begreppet försurning står nämnt minst 135 gånger. Skulle man gå tillbaka till alla motioner som behandlas i betänkandet blir det ännu fler gånger. Detta är väl ett glädjande vittnesbörd om att miljöhoten på detta område har uppmärksammats från alla partier och att många riksdagsledamöter har funnit anledning att motionera i ärendet. Det kan emellertid finnas en risk med att fastna för mycket vid begreppet försurning, så att alla risker som finns på området buntas ihop och samlas inom detta begrepp — även om detta leder fel när man skall söka efter lämpliga åtgärder. Jag har tillsammans med Anders Andersson väckt en motion, nr 2018, och finner att vi av utskottet har blivit missuppfattade. Vi har nämligen — och det redovisas av utskottet på s. 4 — ett yrkande att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en särskild kommission bör tillsättas med uppgift att föreslå lämpliga åtgärder för bekämpning av den ekologiska katastrof som hotar landets skogar. Utskottet har på s. 6 skrivit: ”Utförda undersökningar tyder på att skadorna orsakas av flera samverkande faktorer.” Men det är allt man har skrivit i den riktningen. På s. 8 refererar man vårt motionsyrkande så här: ”En särskild kommission för försurningen påyrkas även i motion 2018”. Om man läser texten i vår motion kan man finna att vi just har försökt framhäva att man faktiskt inte säkert vet vad som orsakar skogsdöden. Försurningen är med stor sannolikhet en bidragande orsak, men troligen är det flera faktorer som samverkar. Vi pekar på en del sådana andra föroreningar av luft, mark och vatten. Ökningen av luftens ozonhalt och koldioxidhalt kan också spela in. I princip vill vi alltså peka på att detta är mycket komplicerade frågor som inte alla kan sammanbuntas under begreppet försurning. Det är naturligtvis inte särskilt meningsfullt för mig att yrka bifall till vår motion, och det tänker jag inte heller göra. Men jag tycker att det i debatten är nödvändigt att peka på detta som annars försummas. Man får vara litet vaksam så att man inte bara talar om försurning och försummar en hel del annat som har betydelse i sammanhanget. Kerstin Andersson påpekade att vi också hade ett yrkande om en kommission. Hon tyckte att jag då borde stödja centerreservationen. Centern har emellertid påyrkat en parlamentarisk försurningskommission. Man har gjort just den begränsning som jag har försökt få bort uppmärksamheten ifrån. Man har begärt en sådan kommission därför att den av regeringen tillsatta kommittén skall bestå av generaldirektörer med bristande politisk förankring. Vårt krav bottnar i det bredare synsättet att man skall göra någonting utöver att tillsätta en kommitté som enbart sysslar med försurning och som dessutom har uppföljande och utredande uppgifter som gör att arbetet kan befaras ta alltför lång tid. Därför är det svårt för mig att stödja centerreservationen. Med vårt sätt att se på de här problemen är det naturligt att komma fram till energipolitiken. Vi säger i vår motion att den genomgripande omprövningen av energipolitiken kan visa sig bli nödvändig. Vi säger också att vi tror att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan omprövning inte förefaller att behöva bli särskilt svåra, utan att det främst torde komma att gälla en psykologisk omställning och omvärdering av olika miljöoch säkerhetsaspekter. Jag skulle vilja tillägga att det är beklagligt att en stor del av miljödebatten, som har anknytning till energifrågorna, förs bit för bit. En gång diskuterar man vattenkraften, och då berörs de miljöfrågor som härigenom kommer i blickpunkten. Vid ett annat tillfälle diskuteras kol, och då är det just kolets miljöfaror man sysselsätter sig med. Vad vi måste fram till är en bred allmän miljödebatt kring energiproduktion och energianvändning, så att man åtminstone kan försöka att väga olika miljörisker på det här området mot varandra. Detta tas uppi reservation nr 7 av moderaterna i utskottet, och det ansluter ganska väl till vad vi har antytt i vår motion. Därför ber jag att få avsluta med att yrka bifall till reservation nr 7.
Herr talman! Karl Björzén anklagade oss för att den av oss föreslagna parlamentariska kommissionen bara skulle ta hand om försurningsfrågorna. Anledningen till att vi vill ha en parlamentarisk kommission är just att vi vill ha en långsiktig behandling och en bred förankring. Vi vill ha en annan kommission som kan se på dessa problem i stället för den av regeringen tillsatta kommissionen med generaldirektörer, som skall lägga fram förslag med kortsiktig effekt. Därför anser jag att Karl Björzén gott skulle kunna stödja den av oss föreslagna kommissionen.
Herr talman! Jag har inte anklagat centern för någonting. Jag har bara helt försynt påpekat att det som man har yrkat på i centermotionen och i reservation 3 är en parlamentarisk kommission mot försurning. Mitt inlägg gick framför allt ut på att beskriva att det inte bara är fråga om försurning utan att miljöhotet är mycket vidare än så, och jag tycker att det är skäl nog att avstå från att rösta på mittenreservationen.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande i huvudsak tala om skogen, de ökande risker vi löper i Sverige genom ändrade avverkningsmetoder i vissa särskilt utsläppsdrabbade miljöer och risken för ökande försurningsskador i de områden där dessa avverkningsmetoder tillämpas. Först några ord om skogsnäringens betydelse för Sveriges ekonomi. Ca 300 000 svenskar arbetar inom skogsbruk, skogsindustri och med dem sammanhörande servicenäringar. År 1983 uppgick exportinkomsterna från denna näring till 38 miljarder. Skogen har alltså en central roll i vårt lands ekonomi. Allt talar för att denna betydelse kommer att öka. Världens befolkning växer, mest befolkningen i u-länderna. Dessa människor kommer att vara beroende av vedbränsle. I dag försvinner 200 hektar tropisk urskog för varje tiominutersperiod. Europas skogsproduktion måste upprätthållas. Kan vi inte klara detta, tär vi ytterligare på världens alltmer begränsade skogsresurser. Den långvariga mycket omfattande eftersläpningen av röjningarna i våra skogar har lett fram till att vi nu har stora arealer yngre och äldre klenvirkesbestånd med stora lövinslag, åtminstone i Norroch Västerbotten, ofta lokaliserade till de kustnära områdena. En träddelsavverkningsmetod har börjat tillämpas för genomgallring av dessa klenskogsområden. Praktiskt går arbetet till på följande sätt, möjligen med någon lokal arbetsplatsavvikelse: Uttransportvägarna kalavverkas till den bredd som behövs för aktuell skotare. Genom användande av långkran med gripsåg kan man göra avståndet mellan uttransportvägarna rätt betydande. Vid arbetet med fällning av de träd som skall avverkas fälls dessa mot skotarvägarna. Skotaren drar in de fällda träden och kapar de träd som är för långa för att köras ut i hellängd. Sedan lastar skotaren de okvistade träddelarna och kör dem med vidhängande kvistar till landsväg för vidare transport till industri, där kvistar och grendelar går till kraftvärmeverk och resten till massaindustri. Vid konventionell avverkning fälls träden, kvistas och kapas på växtplatsen. Då lämnas de näringsrika barren, lövet, kvistarna och vissa delar av topparna kvar. När de bryts ned frigörs neutraliserande ämnen och pH-värdet i humustäcket ökar. Vid avverkning enligt träddelsmetoden tar man bort stammen med vidhängande kvistar, barr, löv och toppar. pH höjningen blir mindre efter avverkningen, eftersom man tagit bort största delen av biomassan. Metoden bidrar på sikt till att marken förlorar en del av sin motståndskraft mot försurningen. Försurningsförloppet inom dessa områden kan påskyndas också av den anledningen att, som jag tidigare framhållit, träddelsmetoden mest har använts i de kustoch industrinära områdena. Där finns också den tätaste biltrafiken och de största industriutsläppen. Dessutom innebär de här i och för sig nödvändiga gallringarna ett betydligt mindre lövinslag. Totalt betyder det en mycket kraftigt ökad risk för försurningsskador inom de träddelsavverkade klengallringsområdena. Till detta kommer de allmänna iakttagelser som gjorts i försurningsdrabbade bestånd i de delar av vårt land där nedbrytningen av skogens försvarssystem gått längst. De sammantagna effekterna av en rad faktorer har betydelse. Rotskador och mekaniska skador på kvarlämnade träd kan sammantaget öka de risker som den ur försurningssynpunkt outredda avverkningsmetoden träddelsavverkning innebär. Skogsvård och avverkning måste inriktas på att i största möjliga utsträckning få till stånd växande, välgallrade skogsbestånd, vilka är mer motståndskraftiga. Men den enda riktigt effektiva motåtgärden är att kraftigt minska utsläppen. Att satsa på mer järnvägstrafik och ett elektrifierat järnvägsnät är ett sätt. Att sätta press på bilindustrin och processindustrin är ett annat. En fortsatt ökande försurning av mark, vatten och skogar äventyrar ytterst livsbetingelserna på vår jord. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte ge sin medverkan till en politik som kan få sådana konsekvenser. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen i jordbruksutskottets betänkande 1983/84:29.

Herr talman! Den pågående försurningen, som drabbar både mark, vatten och skog, är ett av våra allvarligaste miljöproblem. I Sverige, inte minst från socialdemokratiskt håll, insåg man förhållandevis tidigt det allvarliga i en pågående försurning. Problemet presenterades i en svensk rapport till 1972 års miljökonferens, som hölls här i Stockholm i FN:s regi. Detta bevisar också att Lennart Brunander har helt fel i sitt påstående att socialdemokraterna skulle följa upp Fälldinregeringens arbete. Alla som följt frågan vet att det är precis tvärtom. Det är bara att konstatera och glädja sig åt att man även från borgerligt håll har vaknat upp och är villig att ställa upp på det arbete som socialdemokraterna har bedrivit i så många år. Den socialdemokratiska regeringen redovisade, som jag redan har sagt, sin uppfattning i dessa frågor i en rapport till FN:s miljökonferens år 1972. Som vi alla vet beslutades sedan 1976 om en långsiktig målsättning och ett program för att minska de svenska utsläppen av svaveldioxid. Det är det programmet som nu fullföljs. Det som kallas försurning är indirekta effekter av svaveldioxid och kväveoxid. Försurningseffekten står i relation till två faktorer, nämligen hur stort det torra och våta nedfallet är samt vattnets eller markens inbyggda motståndskraft. Effekterna syns först när kombinationen deposition-motståndskraft är mest ogynnsam. Försurningseffekter kan därför uppträda såväl mycket nära som på stora avstånd från utsläppen. Visst kan försurningen verka skrämmande och ogripbar och omöjlig att stoppa. Den har upptäckts, delvis avslöjats och kartlagts — ändå fortsätter den år efter år. Effekterna blir allt tydligare och mer spridda och ger alltmer svåröverskådliga och troligen svårreparabla skador. Visst kan det verka hopplöst att få luften ren, när vi vet att alltmer av föroreningar släpps ut i den, men vi är inte hjälplösa och dömda att stå och se på hur marken och vattnet förstörs. Människan har startat den utveckling som nu skadar hennes miljö, och människan kan och måste vrida den utvecklingen åt rätt håll. Försurningsoch luftföroreningsproblemen kan lösas och måste lösas. Den främsta orsaken till den ökade försurningen på senare år är utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider vid förbränning av fossila bränslen. I vårt land har ansträngningar gjorts för att begränsa svavelutsläppen. Redan 1968 beslutades om generella regler för att begränsa utsläppen av svavel vid oljeeldning. I reservation 2 yrkar de moderata ledamöterna att en utredning bör tillsättas för att undersöka möjligheterna att ge ersättning till enskilda som får vidkännas förluster till följd av försurningsskador på skogen. Utskottsmajoriteten har för sin del inte funnit anledning att begära någon utredning i den del som motionen syftar till. Många åtgärder är på gång och frågorna är uppmärksammade i flera sammanhang, varför någon utredning inte är påkallad. Därför yrkar jag avslag på reservation 2. I reservation 3 följer reservanterna upp kravet i centerns partimotion om en parlamentarisk försurningskommission. Kravet avstyrks med hänvisning till att regeringen tagit initiativ till tillsättandet av en aktionsgrupp. Den gruppens sammansättning är sådan att förslag om effektiva åtgärder snabbt bör kunna framläggas och sedan även omsättas i praktiken. Det arbetssätt som regeringen har valt är säkert det snabbaste för att nå resultat. Gruppen leds av jordbruksministern själv och I gruppen ingår generaldirektörerna i de berörda verken. Det lär borga för att det kommer fram förslag till snabba åtgärder.

Man vill bl.a. att en ny internationell konferens sammankallas, att vattenundersökningar utförs och att blyfri bensin införes. De krav som finns i motionen täcks av det åtgärdsprogram som skisserats i propositionen eller planeras av naturvårdsverket. Framför allt finns det med i det mandat som regeringens aktionsgrupp mot försurningen har och skall arbeta med. Dess arbete kan säkert snabbast leda fram till åtgärder. Alla de krav som ställs i reservationen finns med i det arbete som har aktualiserats av regeringen. I det här sammanhanget kan jag väl svara på den fråga som John Andersson förut ställde, om man var villig att föra över godstransporter till järnväg, att jag självfallet är glad över varje ton gods som förs över från landsväg till järnväg. Men jag tror att det verkligen är att göra frågan enkel för sig, om man tror att man genom centrala beslut skulle kunna åstadkomma snabba resultat i det stycket. Det måste ju också fungera på ett praktiskt sätt, om det skall kunna ge önskade effekter, även om man tycker att det vore bra om så många transporter som det på något sätt går förs över från landsväg till järnväg. I reservation 6 tar folkpartiets representant i utskottet upp frågan om fällningskemikalier. Det problem som aktualiseras här har naturvårdsverket redan nu under observation. Frågan beaktades också redan under 1982 i samband med att riksdagen tog sitt beslut om åtgärder mot försurningen. En del av de krav som ställs i motionen anses också vara tveksamma. Jag vill med denna korta motivering yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 10 och därmed avslag på reservation 6. I motioner har det framställts yrkanden om fortlöpande utvärderingar av kalkningsverksamheten, och den frågan tas bl.a. uppi det särskilda yttrandet nr 3 från moderaterna. Emellertid bör det ju kunna dras slutsatser om kalkningseffekterna med hjälp av de undersökningar som naturvårdsverket och fiskeristyrelsen gör. Jag vill också kommentera reservation 1, där vi socialdemokrater reserverat oss när det gäller inventering av skogsskadorna. Utskottet har här gjort en stark skrivning, där vi bl.a. är överens om att vi ser allvarligt på de uppkomna skogsskadorna och anser att det påbörjade arbetet bör följas upp. Regeringen är ju verkligen medveten om det allvarliga som händer om skogsskadorna fortsätter, och jag tycker att med utskottets skrivning, med vad vi har framfört i reservationen och med det omfattande arbete som är på gång krävs det inget tillkännagivande till regeringen. Det arbete som sker i regeringen visar också att man hela tiden är observant på de frågor som här aktualiseras. Därför vill jag yrka bifall till reservation 1 och avslag på utskottets hemställan under mom. 3. Med anledning av reservation 7 från moderat håll vill jag säga att alla energikällor naturligtvis har miljöeffekter. Riksdagen har ju fattat beslut om kärnkraften med anledning av 1980 års folkomröstning, och om en utvärdering nu skulle till, tycker jag att det vore litet märkligt mot den bakgrunden. Därför tycker jag att det bara är att konstatera att någon utvärdering just nu ingalunda kan vara aktuell. Jag vill yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan. Man kan också göra den kommentaren till Kerstin Anderssons påstående att vi bör använda mer vedråvara för uppvärmning, att även vedråvaran skapar luftföroreningar och kan komma att kräva särskilda reningsåtgärder om vi skall använda den i större utsträckning. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet utom vad beträffar mom. 3, där jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Ove Karlsson säger att den socialdemokratiska regeringen inte följer upp Fälldinregeringarnas initiativ. Nej, tyvärr — det är ju det vi beklagar! Men visst måste väl även Ove Karlsson medge att Fälldinregeringarna tog många nya initiativ för att öka de internationella kontakterna? Vi förnekar naturligtvis inte att miljökonferensen 1972 var en bra början på det hela, men vi tycker att ni har missat en del av de initiativ som togs mellan 1976 och 1982. När det gäller vår reservation 3 säger Ove Karlsson att det kommer att vidtas snabba åtgärder genom att kommissionen med alla generaldirektörerna tillsatts. Det är klart att det är bra med snabba åtgärder, men vi anser att det skulle vara lättare att få åtgärderna accepterade, att man skulle kunna få in fler förslag och att man skulle kunna få hjälp av olika grupper ute i landet att föra ut förslagen, om man hade en parlamentarisk kommission. Denna borde också kunna lägga fram snabba beslut men även titta långsiktigt på de försurningsskador som uppkommer och hur man skall förhindra dem, nationellt och internationellt.
Herr talman! Ove Karlsson hade ett mycket intressant meddelande att lämna oss. Han sade på tal om reservation 2 att man redan håller på att arbeta med frågor som där berörs. Att det skulle finnas möjligheter att ge ersättning till enskilda för de skogsskador som uppkommer har vi inte hört talas om. Vi undrar: Var står detta någonstans? Det kunde vara intressant att veta. Vi kanske kan ansluta oss till den meningen. Det är ju just därför att det inte finns någon utredning på detta område som vi har kommit med vår reservation. Sedan säger Ove Karlsson att regeringen är fullt på det klara med allvaret och riskerna och arbetar på för fullt. Vi tycker det är konstigt att alla åtgärder när det gäller skogen då tar sig uttryck i nya pålagor på skogsbruket. Om man läte skogsbruket sköta sig självt, är jag ganska övertygad om att man kunde klara av det hela bra mycket enklare. För att återgå till reservation 2 vill jag säga att jag håller med Ove Karlsson i ett avseende: frågorna är redan nu så pass utredda att det inte behöver ta lång tid att få den där utredningen klar. Det måste i alla fall vara en utredning, det måste vara någon som håller i det hela. Det behöver inte vara en stor, fin utredning i SOU-serien, utan det kan mycket väl vara en departementsutredning. Vi begär dock, just för att få klarhet i linjerna, att få den där utredningen utförd.
Herr talman! Jag hade inte tänkt vara med i det allmänna slagsmålet mellan mina meddebattörer om vem som först insåg försurningens skador och risker. Men då det verkar som om de avser att framhärda i den tvisten, kan jag stillsamt upplysa om att vårt parti redan 1968 väckte en motion där vi krävde åtgärder mot utsläppen. Ove Karlsson säger att det åtgärdsprogram som förespråkas i reservation 4 ingår i regeringens åtgärdsprogram och att det nu kommer att förverkligas. Jag är mycket förvånad över att Ove Karlsson kan stå här och lova så långtgående åtgärder som vi har föreslagit — och som utskottets socialdemokrater inte har kunnat ställa sig bakom. Jag utgår nu från att Ove Karlsson garanterar att en omfattande undersökning av våra vattendrag omgående startas för att undersöka tungmetallförekomsten i fisk, att ett program upprättas för att skydda grundvattnet och att system införs för kontroll av konsumtionsvattnet i brunnar och vattentäkter utanför tätorterna. Att bl.a. dessa åtgärder omedelbart skulle vidtas var i klartext vad Ove Karlsson sade från talarstolen. Vi tycker inte att riksdagen behöver ge regeringen ett tillkännagivande då det gäller inventeringsarbetet, sade Ove Karlsson. Det måste väl ändå, Ove Karlsson, kännas bra för regeringen att ha riksdagens fulla stöd för att inventeringen fullföljs på ett riktigt och bra sätt, så att den inte blir den halvmesyr som det fanns risk för att den skulle bli innan utskottet tog sitt beslut. Att överföra tung trafik till järnvägen är ingen lätt sak, och det kan inte centrala beslut åstadkomma, hävdar Ove Karlsson. Det är väl just genom centrala beslut som man kan vidta åtgärder på detta område. Det är genom centrala beslut som man nu tvärtom främjar den tunga trafiken, gör den så stora tjänster att transportrådets prognoser pekar på en ökning av lastbilstrafiken, vilket med tanke på dieselmotorernas försurningseffekt är ett hot mot skogarna och miljön i övrigt. Varför skall inte den tunga trafiken vara med och betala de 500 milj.kr. som skall gå till landsvägarna? Varför är det personbilsägarna som skall ställa upp och betala skadorna som främst den tunga trafiken åstadkommer?